Herr talman! Beträffande behovet av kompletterande urvalsgrunder gav Lars Svensson inget som helst bärande skäl för att dessa skulle finnas kvar. Det är tydligt att det enda riktiga i det här sammanhanget är att följa det moderata förslaget och låta enbart betygen vara den urvalsgrund som man grundar intagningen till gymnasieskolan på. När det sedan gällde vårt förslag till lärlingssystem gjorde Lars Svensson gällande att vi ville ersätta den yrkesinriktade breda utbildningen med smal specialisering. Men, Lars Svensson, det är ingen riktig karakteristik av moderat lärlingsutbildning, därför att utbildningen i det moderata förslaget kommer att bli precis lika bred och omfattande som den är i dag i gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Jag vill erinra om att förslaget bl.a. innebär att undervisningen i allmänna ämnen skall ske inom gymnasieskolans ram en å två dagar i veckan. En elev som har gått igenom lärlingsutbildning enligt det moderata förslaget, kommer alltså att ha precis samma förutsättningar att fortsätta sin utbildning på andra håll i samhället som de elever har som nu genomgår de yrkesinriktade linjerna. Jag förstår inte, Lars Svensson, varför ni socialdemokrater är så fruktansvärt rädda för att låta det här lärlingssystemet fritt få konkurrera med det etablerade reguljära linjesystemet i gymnasieskolan. Låt oss tillåta denna konkurrens, så får vi sedan se om det blir på det sättet som Lars Svensson gör gällande, nämligen att lärlingssystemet skulle slå ut den yrkesinriktade linjeutbildningen. Gör den det beror det på att lärlingsutbildningen är så otroligt överlägsen. När det sedan gällde det nuvarande lärlingssystemet gjorde Lars Svensson gällande att det inte var fråga om någon minskning från regeringens sida — snarare en ökning. Men, Lars Svensson, vi räknar fortfarande inte det tredje färdigutbildningsåret i lärlingsutbildningen och hävdar med bestämdhet att så skall ske. Då blir det en minskning. Efterfrågan är inte tillräckligt stor, säger Lars Svensson. Nej, tacka katten för det, när man inte ger den här lärlingsutbildningen möjlighet att konkurrera på de villkor som den borde ha med den övriga delen av utbildningen.
Herr talman! Som ett skäl till det förändrade systemet för intagning till gymnasieskolan anförde Lars Svensson samhällets behov av utbildad arbetskraft. Jag tänkte inte gå upp i replik, men jag blev tvungen till detta eftersom detta skäl väger lätt som en fjäder. För inte så länge sedan gjordes en undersökning om vilken utbildning arbetslösa ungdomar hemma i Värmland hade. Den undersökningen visade att ungefär två tredjedelar av dem som var arbetslösa hade en mycket gedigen gymnasieutbildning bakom sig. Skälet kan ju bli tyngre, Lars Svensson, om man ser till att ungdomarna också får jobb. Jag ställde frågor om gymnasieskoleanslaget i mitt första anförande. Hur många miljoner kronor, Lars Svensson, finns det över i gymnasieskoleanslaget? Hur stor är reserven? Jag ställde frågorna därför att det tydligen går att plocka 5 milj.kr. ur anslaget för att stimulera företag till att anordna lärlingsutbildning. Jag tror att jag ställde ytterligare en fråga: När kommer förslaget om en allmän obligatorisk skola?
Herr talman! Först till Björn Samuelson: Det framgår klart att gymnasieskolan är en frivillig skolform. En utökning av gymnasieskolan innebär inte att man tvingar ungdomar att välja gymnasieskola, men man erbjuder möjligheten för dem. Efter hand har antalet ungdomar som sökt till gymnasieskolan ökat. Att jag använde uttrycket ”behov av utbildad arbetskraft” berodde på att när man numera läser annonser om lediga platser finner man att det i första hand är yrkesutbildad arbetskraft som söks. Det är självklart att genomgången gymnasieskola är en bra grund för vidare utbildning — man är inte färdigutbildad. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga till Göran Allmér att om man räknar på det sättet att man utgår från en treårig lärlingsutbildning och inte från det alternativ som ligger till grund för vår beräkning, så är det klart att man får andra siffror. Verkligheten är emellertid den att det totala antalet intagningsplatser till den tvååriga lärlingsutbildning som nu föreslås inte innebär någon minskning i förhållande till nuvarande ram utan tvärtom en ökning. Det skulle vara intressant att fortsätta en ordentlig diskussion om lärlingsutbildningen, för snart tycks det bara vara de som sitter här i kammaren och representerar de borgerliga partierna som tror på att lärlingsutbildning verkligen ger något alternativ. Jag skulle kunna nämna en resa till Österrike som representanter för LO och SAF har företagit. I sammanfattningen av slutsatserna efter den resan säger man klart ifrån att huvuddelen av den svenska yrkesutbildningen i framtiden måste förbli skolförlagd. Det bör då vara angeläget att utveckla företagsförlagda moment, kompletteringar och alternativ. Lärlingsutbildning bör kunna förekomma endast i fyra fall, bl.a. för udda yrken som ej bygger på gymnasieskolans linjer. Jag skulle kunna gå vidare och för Göran Allmér, Linnea Hörlén och Larz Johansson peka på vad Johan Pohl, SHIO, säger i en artikel.

Herr talman! Jag vill utnyttja min repliktid till att också svara Lars Svensson på hans frågor till skillnad mot vad han gjorde. Jag fick inga som helst besked när det gäller t.ex. vårdutbildningarna, jord och skog, relationen ungdomssökande-äldresökande. Lars Svensson menade att jag borde vara försiktig, och han hänvisade därvid till de resonemang vi har fört här sedan några år tillbaka. Lars Svensson vet lika väl som jag att när vi nu diskuterar gymnasieskolans dimensioner är det en väsentlig skillnad mot det var bara för ett par år sedan. Då hade man från statsmakternas sida — regering och riksdag — ambitionen att lägga ut fler platser än kommunerna kunde ta emot. Men sedan har det skett en omsvängning. Nu begär kommunerna att få anordna mer gymnasieutbildning än vad regering och riksdag är beredda att bevilja medelsramar för. Det är först i den situationen som man i realiteten hindrar de ungdomar som vill ha utbildning att få en sådan. Kommunerna är ju de facto beredda att erbjuda ungdomarna denna utbildning. Kommunerna har nämligen insett — något som också vi så många gånger försökt att framhålla här i riksdagen — att de åtgärder som i stället måste vidtas inom ramen för uppföljningsansvaret och senare för 18-åringarna i form av ungdomslag eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder kostar mycket mera än om man erbjuder gymnasieutbildning direkt. Därför, Lars Svensson, är förhållandena avsevärt annorlunda i dag jämfört med för två tre år sedan. Egentligen skall vi vara glada över det. Nu tar ju kommunerna sitt ansvar på ett helt annat sätt. Då borde också statsmakterna vara beredda att ge kommunerna de förutsättningar som de efterfrågar. Sedan tycker jag att Lars Svensson borde, om han är intresserad av en bedömning av lärlingsutbildningen och dess värde, ta del av skolöverstyrelsens utvärdering av den lärlingsutbildning som redan införts. Utvärderingen är gjord här i Sverige. Den gäller svenska förhållanden, och det är den som är tillämpbar här.
Herr talman! Lars Svensson sade något om att räknesättet är avgörande när det gäller huruvida det är fråga om en ökning eller en minskning beträffande lärlingsutbildningsplatserna i det nuvarande systemet. Jag kan hålla med Lars Svensson om att matematik är ett besvärligt ämne. Men även om vi bara håller oss till två av de fyra räknesätten, nämligen plus och minus, går det ändå inte att komma ifrån att vi för innevarande budgetår har anvisat 6 500 platser för lärlingsutbildning. I budgetpropositionen föreslås för budgetåret 1984/85 5 915 platser. Jag kan inte komma ifrån att det räknesätt som vi får använda i det här fallet är minus. Budgetåret 1984/85 får vi alltså betydligt färre platser än vi tidigare haft. Beträffande SHIO:s rapport måste jag säga att den på intet sätt överensstämmer med de erfarenheter som vi gjort när vi vid skilda tillfällen åkt runt i olika län och presenterat vårt förslag till lärlingsutbildning, tvärtom.

Herr talman! Jag tror på lärlingsutbildningen som ett komplement utifrån de synpunkter som jag tidigare framhållit. Däremot tror jag inte att lärlingsutbildningen vare sig kan eller får bli ett alternativ till gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen kan aldrig ge den utbildning eller ha den bredd på undervisningen som eleverna behöver om de skall studera vidare, t.ex. vid någon högskola. Sedan skulle jag till Göran Allmér och andra som räknar på det här vilja säga följande. Låt oss se på hur många platser som utnyttjas. Det förslag som vi diskuterade för ett år sedan gällde 4 500 platser. Sedan ökade vi på med ytterligare 2 000 platser och gav stimulansbidrag. Men verkligheten är ju den att man inte alls har utnyttjat vare sig de platser som fanns i det gamla förslaget eller de platser som tillkom med hjälp av stimulansbidrag. Och det har inte berott på att villkoren varit annorlunda. Villkoren är desamma som beträffande den inbyggda utbildningen. Jag tror att vi måste medverka här, men jag tror inte det hjälper om inte parterna är med på att utnyttja utbildningen som ett komplement och utnyttja den kapacitet som finns i företagen för utbildning. Detta kommer vi tillbaka till när vi skall behandla gymnasieskolan i framtiden. Jag skulle vilja säga litet grand också till Larz Johansson. Det är intressant hur han för debatten. Han säger att vi skall göra gymnasieskolans dimensionering för de äldre och att vi då skall tänka på hur det är inom vårdsektorn och inom jordoch skogsutbildningarna. Tidigare höll Larz Johansson med om att vi beträffande dimensioneringsprinciperna skulle ta hänsyn till inte bara ungdomarnas intressen utan också arbetsmarknadens behov och kommunernas möjligheter att anordna utbildning. Det var vi överens om när det gällde själva principen. Det har Larz Johansson själv sagt från kammarens talarstol. Men när det nu gäller dimensioneringen föreslår han ytterligare platser. Det kan man genomföra delvis. Skolöverstyrelsen har där det finns möjligheter att anordna utbildning och där det finns sökande redan fördelat vissa platser. Förhållandena är annorlunda än för två tre år sedan — det stämmer. Vi bedriver en kraftfull utbildningspolitik. Vi försöker att ge ungdomarna möjlighet till utbildning, i gymnasieskolan och som komplement genom lärlingsutbildningen. Detta fanns inte för några år sedan.

Herr talman! Det torde vara bekant för alla att arbetslösheten för ungdomar har ökat starkt under det senaste decenniet och nu befinner sig på en alltför hög nivå. Speciellt svårt är det för ungdomar med kort eller ofullständig skolgång. Men inte ens för ungdomar med gymnasiestudier bakom sig är situationen överallt ljus, och molnen har på senare tid blivit allt hotfullare. Under de tre senaste åren har arbetslösheten ökat kraftigt för utbildade inom det tekniskt-industriella området. Mer än tre fjärdedelar av ökningen av antalet arbetssökande som skall placeras omedelbart omfattar utbildade i gymnasieskolan. Men till helt övervägande del handlar det om tekniskindustriella utbildningar. Antalet arbetssökande för omedelbar placering har ökat mycket litet på vård-, socialoch konsumtionssektorn samt på ekonomisk och merkantil sektor och nästan inte alls på humanistisk-samhällsvetenskaplig sektor. De linjer som har den största ökningen av antalet arbetssökande är byggoch anläggningsteknisk, verkstadsteknisk och elteknisk linje. Vidare har den fyraåriga tekniska linjen en ganska stor ökning av antalet arbetssökande för omedelbar placering. För byggoch anläggningsteknisk linje, som är värst drabbad i de dåliga byggkonjunkturerna, är det totala antalet arbetssökande sex gånger så högt som 1980. Det är nästan lika många som gick ut från linjen läsåret 1981/82. På flertalet linjer utanför det tekniska och naturvetenskapliga området ökade arbetslösheten kraftigt redan i slutet av 1970-talet. Mellan 1978 och 1980 föll 90 26 av uppgången i arbetslöshet på utbildade från gymnasieskolans humanistiska, sociala och ekonomiska sektorer. Mellan 1980 och 1983 har däremot antalet arbetssökande med humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning varit oförändrat, medan antalet arbetssökande har ökat med 10 90 pållinjerna med ekonomisk inriktning. Detta har skolöverstyrelsen tagit fram i en rapport, Vilka blir arbetslösa efter gymnasieskolan. I utskottsbetänkandet föreslås en dimensionering av gymnasieskolans sektorer som i stort bedöms svara mot både arbetsmarknadens behov och kommunernas möjligheter att anordna utbildningar. Förslaget innebär bl.a. att humanistisk-samhällsvetenskapliga sektorn, den s.k. hs-sektorn kommer att minska fram t.o.m. budgetåret 1986/87. Innevarande budgetår omfattar hs-sektorn 20 900 intagningsplatser, men för de följande tre budgetåren föreslås den omfatta 18 800, 17 495 och 17 770 intagningsplatser. Inom denna krympande sektor, med relativt god arbetsmarknad, finns risk för att den humanistiska linjen kommer att minska ytterligare. Vid gymnasieskolans start år 1971 hade den humanistiska linjen, h-linjen, det antal elever i intagningsklasser som svarade mot 3,8 970 av antalet 16-åringar i den aktuella årskullen. Budgetåret 1982/83 hade hs-sektorn, dvs. humanistisk linje, samhällsvetenskaplig linje, social linje och musiklinje, det antal elever som svarar mot drygt 18 96 av antalet 16-åringar i den aktuella årskullen. Det är, enligt min uppfattning, angeläget att hs-sektorn i fortsättningen får behålla ungefär denna procentuella andel av antalet platser i gymnasieskolan när de olika sektorerna dimensioneras, speciellt om arbetsmarknadssynpunkter skall få råda. Antalet behöriga förstahandssökande till h-linjen inom denna sektor var 4 511 för budgetåret 1982/83. För det följande budgetåret har antalet ökat något. Det saknas sannerligen inte intresse för linjen bland eleverna. H-linjen erhöll för budgetåret 1982/83 ca 4 000 intagningsplatser, vilket utgör 3,3 96 av antalet 16-åringar, och för innevarande budgetår nästan lika många. Men enligt uppgift har åtgärder vidtagits på central nivå som innebär att h-linjen skall minskas ytterligare, närmare bestämt till 3 382 intagningsplatser i årskurs ett för kommande budgetår, dvs. 2,9 20 av antalet 16-åringar. Är detta rimligt med hänsyn till arbetsmarknadens behov? Vi är säkert alla överens om att vi behöver språkutbildade människor, och arbetsmarknaden för den här gruppen ungdomar är gynnsammare än för Övriga. H-linjen är också numera den enda linjen som ger en bred språklig utbildning — tre moderna språk under tre årskurser. Linjen måste, enligt min mening, anses vara det naturliga underlaget för rekrytering till högskoleutbildning i andra språk än engelska. En neddragning av h-linjen skulle på sikt kunna leda till en allvarlig utarmning av språkutbildningen i vårt land. Våra kontaktytor med andra språkområden än det anglosaxiska kommer att minska. Det innebär minskade möjligheter till naturliga och personliga förbindelser på skilda nivåer med länder i exempelvis östeuropa och ostasien, för att bara nämna ett par exempel. Tyvärr innebär den nya planeringsordningen för gymnasiet att riksdagen inte längre anger den beräknade omfattningen av varje linje utan endast omfattningen av varje sektor. Vid fortsatt neddragning av hs-sektorn finns risk för att somliga gymnasieorter kommer att stå utan h-linje. Antalet gymnasieskolor som har halvklass av h-linjen, dvs. omkring 15 elever, har nämligen redan ökat påfallande. För budgetåret 1985/86 räknar skolöverstyrelsen med halvklasser av h-linjen på över 80 gymnasieorter. Det är två tredjedelar av gymnasiekommunerna. Även för stora kommuner har antalet klasser av h-linjen minskat drastiskt.

I vår tid, när så stora resurser avdelas till teknisk och naturvetenskaplig utbildning, är det om möjligt ännu viktigare än tidigare att vi värnar om den humanistiska och språkliga utbildningstraditionen. Minskning av humanistlinjen innebär att basen för den språkliga utbildningen urholkas. Jag ser på det här med mycket stor oro. Vi lever i ett litet land, tillhör ett litet språkområde och är starkt beroende av vår export och våra internationella kontakter. Har man tänkt på det i tillräcklig omfattning? Tyvärr talar siffrorna om motsattsen. Finns det hopp om en förändring? Vad säger statsrådet, vad säger socialdemokraternas talesmän?

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp frågor rörande gymnasieskolan utöver de områden som Lars Svensson har berört. När det gäller läroplansfrågorna har ansvarigt statsråd nu tagit ytterligare ett steg för att få bort självstudietimmarna, de s.k. lärarlösa lektionerna. Regeringen föreslår nu i proposition 1983 85. Införandet av de lärarlösa lektionerna, självstudietimmarna, har väckt en bred debatt ute i landet, och det är därför glädjande att de nu enligt regeringens förslag försvinner. Utskottsmajoriteten har inget att erinra mot förslaget utan tillstyrker detsamma i sin hemställan. Som bas för förslaget ligger bl.a. det beslut som riksdagen i förra riksmötet fattade angående systemet med timreduktioner, som bl.a. möjliggjorde överförande av 40 milj.kr. för borttagande av självstudietimmar. Utskottsmajoriteten finner inga skäl att tillstyrka nämnda motioner utan avstyrker dem. Jag vill nu även yrka avslag på reservationerna 20, 21, 22 och 23. När det gäller läroplansfrågor har regeringen vidare föreslagit att ämnet svenska skall införas på vissa linjer. Ämnet svenska finns f.n. inte i årskurs 2 av tvåårig teknisk linje och inte heller i årskurs 2 av byggoch anläggningsteknisk, beklädnadsteknisk, eloch teleteknisk och fordonsteknisk linje, jordbrukslinjen, livsmedelsteknisk och processteknisk linje, skogsbrukslinjen, trädgårdslinjen samt träteknisk och verkstadsteknisk linje. Regeringen föreslår att svenska skallinföras under tre veckotimmar i årskurs 2 på samtliga dessa linjer och minst tvååriga linjelika specialkurser. Utskottsmajoriteten finner det angeläget med denna förstärkning i ämnet svenska och tillstyrker förslaget. I samband med riksdagens beslut hösten 1981 om självstudietimmar gjordes även andra ändringar av de treoch fyraåriga linjernas timplaner i syfte att åstadkomma besparingar genom ökad samläsning. På grundval av SÖ:s förslag föreslås nu i proposition 100 vissa justeringar av timplanerna, dels för att komma till rätta med vissa problem, dels för att stärka den naturvetenskapliga linjens ställning. Utskottsmajoriteten instämmer i regeringens uppfattning att vissa justeringar bör göras även i nämnda timplaner och tillstyrker förslaget i proposition 1983/84:100 utom på en punkt, som avser studier av moderna språk i årskurs 3. Utskottet anser att det är en fördel för de elever som genom tillvalssystemet endast kan studera ett eller två moderna språk om de i årskurs 3 kan välja mellan engelska, B och C-språk, och utskottet vill att riksdagen med anledning av motion 1983/84:656 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet har anfört om detta. Förslaget om ändrade timplaner tillbakavisas i sin helhet i motion 1983/84:1749, yrkande 1. Utskottet avstyrker motionen, och jag yrkar avslag på reservation nr 24. Utskottet tillstyrker de förslag som regeringen har framlagt i fråga om inrättande av halvklasser i B-form av konsumtionslinjen och ett reguljärt system med ramtimplaner och friare resurstilldelning i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. Utskottet tillstyrker vidare att materialteknisk gren och VVS-teknisk gren införs såsom reguljära studievägar i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje samt att transportteknisk gren av fordonsteknisk linje blir en reguljär studieväg. Utskottet avstyrker motionen och jag yrkar avslag på reservation 29. Utskottet instämmer vidare i vad som framförs i proposition 1983 84:808 angående betygssättning i ämnet. Jag yrkar avslag på reservation 25. Statsrådet föreslår att försöksverksamhet skall införas med ämnet kulturkunskap. I reservation 27 yrkas avslag på detta förslag. Försöksverksamheten med ämnet kulturkunskap skall pågå i begränsad omfattning i tio skolor. Utskottsmajoriteten anser denna försöksverksamhet vara värdefull och yrkar bifall till förslaget i propositionen. Vidare föreslår statsrådet försöksverksamhet med estetisk variant av social linje. I reservation 28 yrkas avslag på detta förslag. Erfarenheterna är emellertid goda av den esteiska varianten av social linje och det vore värdefullt att få utvidga försöksverksamheten. Jag yrkar bifall till förslaget i propositionen. I propositionen föreslås även att man skall avveckla statsbidraget till inbyggd utbildning i gymnasieskolan inom området vårdyrken. I reservation 31 yrkas avslag på detta förslag. Statsrådet anser emellertid att det är en kommunal fråga. Inom parentes sagt kostar det 9 milj.kr. att bedriva denna utbildning. Jag yrkar bifall till propositionens förslag i detta hänseende. Larz Johansson ställde en fråga avgående viss dansverksamhet i Stockholms kommun. Nog kan man tycka till ibland. Denna verksamhet har pågått en längre tid och har i viss mån blivit en institution. Jag yrkar bifall till propositionens förslag i denna del. Reservation 30 handlar om resurser för stödinsatser i svenska i årskurs 2 av de yrkesinriktade linjerna. Linnea Hörlén tog upp denna fråga i sitt anförande. Det kan ibland vara angeläget med sådana stödinsatser, men de fria resurserna skall användas med försiktighet. I nuläget kan vi inte tillstyrka motionens förslag utan yrkar avslag på reservation 30. Med detta, herr talman, har jag försökt gå igenom de flesta av reservationerna och yrkandena i propositionen. Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det finns ett talesätt som lyder: Berget födde en råtta. Det är ungefär så man skulle kunna karakterisera det sätt på vilket socialdemokraterna nu med bestämdhet hävdar att man har tagit bort självstudietiden i gymnasieskolan. Man har inte tillfört gymnasieskolan några som helst nya resurser. Det socialdemokraterna gör är i stort sett vad vi från den på den tiden borgerliga majoriteten 1981 föreslog att skolorna skulle ha rätt att göra om de ansåg det olämpligt att utnyttja tiden för självstudier.

Man har alltså inte ens låtit förändringarna gå igenom hela den treåriga gymnasieskolan. Lennart Bladh anförde inte något som helst bärande skäl för att nu göra de av regeringen föreslagna förändringarna. Han angav inte heller något som helst bärande skäl för att man inte skulle kunna bifalla reservationen från moderat sida. Jag tycker att det är ganska häpnadsväckande.
Herr talman! Jag trodde att Göran Allmér skulle fortsätta när han på tal om självstudietiden sade att socialdemokraterna inte har tillfört — — —.
Herr talman! Jag replikerar inte Göran Allmér, utan tänkte fortsätta på det han sade. Jag ber om ursäkt om det uppfattades som en replik, för det var inte avsikten. Jag ville som sagt knyta an till Göran Allmérs uttalande att socialdemokraterna inte har tillfört gymnasieskolan några nya resurser. Min fortsättning skulle då bli: Tvärtom. Socialdemokraterna har faktiskt tagit bort 60 milj.kr. Det är Göran Allmér och jag helt överens om, så det behöver vi inte diskutera. Men Lennart Bladh förteg naturligtvis det. Socialdemokraterna har alltså inte på något sätt tillfört gymnasieskolan några nya resurser. Man har gjort en stor besparing och flyttat 40 milj.kr. från ett konto till ett annat. Sedan säger socialdemokraterna: Nu har vi tagit bort självstudietiden, åtminstone nästan. Man tar, Lennart Bladh, bort två av fem möjliga timmar på de treoch fyraåriga linjerna. Alltså blir det tre möjliga timmar kvar. Då är min fråga om Lennart Bladh vet hur många timmar landets gymnasieskolor under det gångna läsåret i genomsnitt har lagt ut som självstudietid. Det kan vara en intressant upplysning. Jag ställde i mitt anförande frågan om det särskilda verksamhetsstödet till Stockholms kommun och bad att få några bärande skäl för att detta stöd skall utgå. Om jag uppfattade Lennart Bladh rätt sade han: Det har pågått en tid och i viss mån blivit en institution. Därför avstyrker vi motionen. Min fråga var emellertid: Hur kan det komma sig att regeringen i besparingstider — när det måste sparas pengar både på grundskolan och på gymnasieskolan — anser att man, utöver det normala gymnasieanslag som utgår till alla skolor, måste ge ett särskilt verksamhetsstöd till en av landets rikaste kommuner? Det var frågan, Lennart Bladh. Det är den som jag vill ha ett svar på. Vad har regeringen för skäl till att ge ett särskilt stöd för den alldeles speciella utbildning som dansarutbildningen är?
Herr talman! Jag tar dansen först. Jag vet inte när stödet infördes, men det är möjligt att också Larz Johansson har varit med om att ge pengar till denna dansarutbildning. Som jag sade i mitt förra anförande har det en gång bestämts att bidrag skulle ges, och undervisningen fortlöper nu. Det är möjligt att det är fler kommuner som skulle vilja utbilda dansare, men nu ser förslaget ut som det gör, och vi fann inte skäl att den här gången ändra på detsamma. Jag har inte något mer att säga i denna fråga. När det sedan gäller självstudietimmarna är det många om budet och många som ”tycker till”. Jag skulle vilja påstå att det genom det system med timreduktioner som infördes frigjordes medel, 40 miljoner, för självstudiernas borttagande. Det blev också brutto en besparing på 60 milj.kr., som gick till annat. Larz Johansson och även andra vet att de pengarna också gick ut till små skolor för att förbättra standarden där. Det fanns alltså en klar linje för hur de här pengarna skulle användas. Vi skall nu se hur systemet med självstudietimmarna kommer att fungera. Vi tror att det, som det nu är föreslaget, kommer att lyckas så småningom. Förändringarna på timplanesidan togs också upp. Vi vet inte hur det här kommer att slå, Göran Allmér, men vi tror likväl att det var nödvändigt att göra dessa justeringar. Det är mycket möjligt att det är riktigt att försöken borde fortgå under en längre tid och att man inte skall ändra på något förrän man sett hur resultatet har blivit, men det fanns skäl att ändra i det här läget. Vi har därför godkänt förslaget på den här punkten.
Herr talman! Nej, Lennart Bladh, jag har inte varit med om att införa det särskilda bidraget till Stockholms kommun. Däremot har jag alltifrån det första året det infördes motionerat om att det skulle tas bort. Jag får väl tolka Lennart Bladhs uttalande så att det ändå finns en viss förhoppning om att det blir en ändring nästkommande år, eftersom Lennart Bladh slutade med att säga att man ”inte i år” funnit skäl att ta bort bidraget. Med den mycket svaga argumentering för att bibehålla det som Lennart Bladh har presterat är jag alldeles övertygad om att det kan försvinna nästkommande år. Lennart Bladh sade också någonting som gjorde inte bara mig häpen, utan jag skulle tro också andra människor i hans omgivning. Han sade att de 60 miljoner som vi sparade på gymnasieskolan i samband med timreduktionen har gått ut till små skolor för att förbättra standarden där — jag skrev ner det ordagrant, så det är exakt vad Lennart Bladh sade. 60 miljoner skulle alltså ha gått ut till små skolor för att förbättra standarden där. Är det verkligen med sanningen överensstämmande, Lennart Bladh? Om inte, kanske det vore bäst att dementera det redan nu, så att inte de presumtiva mottagarna kommer att känna sig alltför besvikna.
Herr talman! Om man uppfattade det jag sade så, var det ett missförstånd. Timreduktionen innebar en bruttobesparing på 115 miljoner. Av dessa 115 miljoner gick 40 miljoner till borttagandet av självstudierna. 15 miljoner gick till de små skolorna. Det blev en nettobesparing på 60 miljoner som gick till statskassan för andra åtgärder. Så är det riktiga sakläget.

Herr talman! I det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu behandlar finns ett avsnitt om försöksverksamheten i gymnasieskolan. Under den rubriken ryms bl.a. motioner om religionskunskapen. En av de motioner jag väckte under den allmänna motionstiden innevarande år återfinns här, och jag vill kort kommentera den och utskottets motivering för sitt avstyrkande. Det gäller motion 1983/84:545. Jag begär där två saker: dels att religionskunskapen skall finnas som obligatoriskt ämne på gymnasiets tvååriga linjer, alltså även på vårdlinjen, dels att religionskunskapen skall få plats som värdämne i försöken med ämnet kulturkunskap. Bakgrunden till min begäran är min fasta övertygelse om vår skyldighet att ge våra ungdomar den kunskap i religon och då främst i kristendom som gör att de förstår den kristna etiken, att de förstår bakgrunden till våra normer och värderingar, vår litteratur osv. Men också den hjälp de och vi alla behöver för att i umgänget med andra människor visa respekt för och hänsyn till andra livsåskådningar, tänkesätt och kulturer. Gymnasieskolan skall vara personlighetsutvecklande. Religonskunskapen spelar i det sammanhanget en viktigt roll. Värderingsfrågor har stor betydelse vid bearbetning av existensiella och etiska frågor kring liv, död, arbete, rättvisa och sanning. Frågor kring människosynen blir allt viktigare inom såväl sociala som ekonomiska och tekniska områden. Inom hela vårdsektorn står det klart på ett helt annat sätt än tidigare att vi måste ta oss an hela människan — kropp, själ och ande. Därför är jag besviken över att utskottet anser att möjligheten att välja religonskunskap i stället för annat ämne på gymnasiets vårdlinje är till fyllest. Val innebär ju att bibehålla och att utesluta. Om valet då står mellan religonskunskap och engelska och engelskan är nödvändig för fortsättning på högskolan, är utgången ganska given. Så borde det inte få vara. Religionen är en viktig del i en kultur. Man kan inte studera och förstå olika kulturer utan att sätta sig in i den religion, de livsåskådningar och ideologier som präglat och präglar ifrågavarande kultur och folk. Därför kan heller inte ämnet kulturkunskap bli en helhet utan att religionskunskapen tillmäts en berättigad betydelse. Då jag skrev min motion fanns det inte förutsättningar för att religionskunskapen skulle kunna bli värdämne inom kulturkunskapen. Utskottet hänvisar nu till att SÖ tillskrivit skolorna om att religionskunskapen skall kunna vara värdämne och att religionskunskapslärare skall kunna vara ansvariga för ämnet kulturkunskap. Det är min förhoppning att denna skrivning kommit i tid, så att religionskunskapen har samma reella möjligheter som andra värdämnen när försöket skall utvärderas. Jag kommer inte att mot ett enigt utskott yrka bifall till min motion, men jag kommer att uppmärksamt följa religionskunskapens ställning såväl inom grundskolan som i gymnasiet.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19 som berör sysselsättningsåtgärder för handikappade. Inledningsvis vill jag slå fast att handikappade skall ha samma rätt som andra grupper till meningsfullt arbete. Detta måste vara en grundläggande utgångspunkt för politiken. Bäst tillgodoses de handikappades arbetsmarknadskontakter då de kan beredas tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden. För centerns vidkommande har det varit och är en självklarhet att på olika sätt medverka till att de handikappades villkor och förutsättningar förbättras. Riksdagen beslöt 1982 att bifalla bl.a. en centermotion om en översyn av stödet till de handikappade. Utgångspunkten för en del av de förslag som vi i dag skall ta ställning till är hämtade från den statliga utredningens delbetänkande. Enligt centerns uppfattning är det riktigt och nödvändigt att öka och förbättra lönebidragen. Det innebär att handikappade i ökad utsträckning kan placeras på den reguljära arbetsmarknaden. Det innebär också att trycket på Samhällsföretag minskar. I reservationerna nr5 och 8 har vi utvecklat vår syn på den allmänna utformningen av ett nytt lönebidragssystem. Vi anser att villkoren bör förbättras ytterligare utöver det förslag som regeringen och sedermera utskottet har ställt sig bakom. En av de frågor som diskuterats allra mest under den senaste tiden är frågan om taket för anställning med lönebidrag i allmännyttiga organisationer. Centern har under ett flertal år redovisat den uppfattningen att det inte borde finnas något tak. Det bör ankomma på arbetsmarknadsmyndigheterna att göra bedömningen i det lämpliga i att placera en handikappad hos en allmännyttig organisation. Vi vet att detta för många handikappade är enda alternativet — i annat fall blir det fråga om förtidspensionering. Handikapporganisationer har varit mycket kritiska till regeringens förslag, och det förstår vi, med tanke på de begränsade möjligheter till placering i allmännyttiga organisationer som regeringens förslag innebär. Sammanställningar från arbetsmarknadsstyrelsen visar att över 1 000 personer skulle kunna få arbete inom allmännyttiga organisationer om taket slopades. Glädjande nog har utskottet ställt sig bakom bl.a. centermotionen om ett borttagande av taket, och vi är förvånade över att socialdemokraterna i utskottet inte har kunnat ställa sig bakom förslaget. Tydligen får man inte göra några avsteg från regeringens förslag.

Därför bör yrkandet i den socialdemokratiska reservationen avvisas. Genom tidigare riksdagsbeslut sänktes stödet till allmännyttiga organisationer från 100 96 till 90 96 med full verkan från den 1 juli 1983. Detta har inneburit att en del handikappade har mist sina arbeten. Därför har vi i reservation 16 föreslagit att ett 100-procentigt bidrag i särskilda fall skall kunna utgå även i fortsättningen. Vi anser att det är angeläget att denna möjlighet finns kvar för att förhindra att människor mister sina arbeten. För många är det en tragedi att förlora sitt arbete. I betänkandet behandlas också statens bidrag till Samhällsföretags verksamhet. I vår partimotion 568 har vi föreslagit en sänkning av driftbidraget med 2 9, vilket innebär en reducering av anslaget med 54 milj.kr. Frågan om Samhällsföretags organisation m.m. har varit föremål för en departementsutredning som vid remissbehandlingen fick mycket stark kritik. Förslaget innebar bl.a. en sönderslagning av de nuvarande regionala stiftelserna. Utredningen förordade också en lägre personaltäthet i de regionala stiftelser som har större andel direkt anställda än genomsnittet. Detta skulle innebära en personalreducering med ca 200 befattningshavare. Utredningen poängterade att denna åtgärd skulle kunna genomföras utan att de sociala målen åsidosätts. Utredningen kom också fram till nödvändigheten av att till budgetåret 1988/89 nå en bidragsprocent på 101 96. Såvitt jag förstår har arbetsmarknadsministern sedermera i princip ställt sig bakom denna målsättning fram till budgetåret 1988/89. Det skulle alltså bli en reducering med 23 procentenheter under en treårsperiod. I vår motion har vi aktualiserat frågan om en reducering av antalet direktanställda i linje med departementspromemorians förslag. Dessutom har vi föreslagit en minskning av antalet anställda vid huvudkontoret. Vi i centern har hela tiden hävdat att antalet anställda vid huvudkontoret har varit alltför stort. Glädjande nog kan vi nu också konstatera att riktlinjerna från Samhällsföretags styrelse för den framtida verksamheten innebär en viss reducering av antalet anställda vid huvudkontoret. Vi är mycket förvånade över att utskottet i sitt yrkande om avslag på motionen sagt att de sociala målen äventyras om man sänker det statliga bidraget med ytterligare 2 procentenheter för kommande budgetår. Hur skall man då från socialdemokratiskt håll argumentera om minskningen framöver måste ligga på 8 70 per år? Den åtgärd som vi föreslår berör de direktanställda och inte de handikappade. Det är viktigt att betona detta.

Det vore därför värdefullt med ett klart besked från socialdemokratiskt håll med tanke på den motivering som man angivit i utskottsbetänkandet. Vi måste få veta hur man från socialdemokraternas sida ser på möjligheterna att förverkliga en reducering av driftbidragsprocenten till Samhällsföretag och vilka åtgärder som i så fall bör vidtagas. Jag utgår ifrån att Sten Östlund kommer att ge besked om detta i sitt anförande. För centern är det viktigt att det skapas sådana förutsättningar att de handikappade får samma rätt till arbete som andra grupper i samhället. De förslag och de ställningstaganden som vi gett uttryck för i detta betänkande är ett betydelsefullt steg i den riktningen. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till centerreservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I en hård arbetsmarknadssituation är det särskilt svårt för människor med handikapp. Därför är det angeläget att reformarbetet med att förbättra och stärka de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden går vidare. Totalt sett rör det sig om ett helt komplex av frågor, men en av de viktigaste bitarna är just de ekonomiska villkoren, som statsmakterna i hög grad reglerar. I propositionen 122 föreslås förändringar och i några fall förbättringar. Jag tänker då bl.a. på introduktionsstödet och det särskilda lönebidraget. Att underlätta för arbetshandikappade att få del av den sociala gemenskap som arbetslivet ger måste ses som synnerligen angeläget. Det har naturligtvis en allmänt ekonomisk sida som är positiv för hela samhället. Alldeles särskilt viktig är den mänskliga sidan, som stärks då en handikappad kan delta i arbetslivet genom att helt eller delvis ha ett förvärvsarbete. Av hävd har såväl socialdemokraterna som folkpartiet varit med och reformerat på en rad områden för att nå just de syften som jag här nämnt. Därför blir man överraskad över att socialdemokraterna på ett par punkter kommer med minst sagt överraskande inslag. Det ena är att regeringen vill sätta ett ”tak” för antalet människor som erhåller lönebidrag vid anställning hos de allmännyttiga organisationerna. Det är särskilt överraskande, eftersom socialdemokraterna här i riksdagen tidigare har varit negativa till sådana tankegångar. Det gäller inte minst arbetsmarknadsministern, som nu föreslår en begränsning som hon tidigare motsatt sig. När riksdagen tog beslut 1980 om att ge de allmännyttiga organisationerna ett 90-procentigt bidrag, så kombinerades det med att avskaffa det tidigare taket för bidragsgivningen till dessa organisationer. Den gången var socialdemokraterna med. Ett par år senare då frågan ånyo diskuterades i arbetsmarknadsutskottet, bl.a. i anledning av en socialdemokratisk motion som Anna-Greta Leijon medverkat till, så tog utskottet enigt ställning för att man inte skulle ha denna form av begränsning. I fjol vände socialdemokraterna på klacken. Med hjälp av moderaterna infördes ett särskilt tak som innebar att enbart 500 nya platser fick tillkomma för hela året. Samma förslag återkommer i år. Nu vill regeringen skenbart öka på något genom att plocka av nästa års tilldelning. Men man vidhåller att det skall vara en särskild begränsning. Den här gången har dock övriga partier i utskottet tagit sig samman och gemensamt avvisat propositionen och regeringens förslag på denna punkt. Jag vill, herr talman, bara beklaga att socialdemokraterna i utskottet inte kunnat ställa upp på ett positivt beslut. I reservationen 15 säger folkpartiet nej till regeringens förslag om snävare regler för de grupper som kan placeras hos de allmännyttiga organisationerna. Anställning med lönebidrag är en sammanslagning av den tidigare halvskyddade sysselsättningen, som var inriktad på personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av handikapp, och av arkivarbetet. I arkivarbete kunde placeras även personer utan särskilda handikapp eller funktionsnedsättningar, nämligen om dessa på grund av ålder eller andra personliga förhållanden inte kunde få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Från allra första början var arkivarbetet ett sätt att ge sysselsättning åt arbetslösa kontorister, som det hette på 1930-talet. Från folkpartiets sida menar vi att insnävningen kommer att drabba äldre och flyktingar. Som ett exempel kan nämnas att det varit en fördel att man genom lönebidragsanställningen kunnat ta hand om t.ex. intellektuella flyktingar som behöver en grundlig inträning i svenska, innan de kan nyttiggöra sig tidigare utbildning. Ett annat exempel är straffade, som ju erfarenhetsmässigt kan ha svåra problem med att få sysselsättning efter utskrivningen. Tredje exemplet är äldre tjänstemän, och därmed anknyter jag till det ursprungliga syftet med arkivarbetet. Med en enkel karikatyr skulle man alltså kunna påstå att regeringen inte bara spikat på ett ”tak” utan också flyttat ihop ”väggarna” rejält. När det gäller ”taket” säger utskottet nej till denna regeringens försämring. När det gäller de snävare och hårdare reglerna har socialdemokraterna fått med sig moderaterna och kan därmed bilda majoritet för att hålla tillbaka antalet anställningar med lönebidrag för handikappade. Det är att beklaga, därför att vi vet att nettokostnaderna för att ge de arbetshandikappade en anställning är mycket ringa. För många är alternativet — det har redan sagts i dagens debatt — förtidspensionering. Socialekonomiskt är det dyrt att inte hjälpa människorna till ett arbete, och socialt-mänskligt kostar det ännu mera. Så, herr talman, till det särskilda yttrandet nr 1 som finns i betänkandet och som avser bilstödet till de handikappade. Den motion som jag har väckt i ämnet tillsammans med Gunhild Bolander och Ingvar Eriksson har hänvisats till socialförsäkringsutskottet, eftersom den avser även andra handikappade än dem som är arbetsföra. Men bilstödet för handikappade är i dag ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, och därför har motionen budgetmässigt behandlats i arbetsmarknadsutskottet. Om bilstödet för de handikappade kan man säga att det är en lång lidandets historia. För snart 20 år sedan, dvs. år 1965, tillsattes dåvarande handikapp utredningen under riksdagsman Ingemund Bengtssons ledning. Utredningens förslag ledde inte till något riksdagsbeslut. Det kom så att säga av sig i början av 1970-talet. I mitten av 1970-talet väcktes flera motioner om att den här frågan borde lösas. Så småningom -— året var 1979 — tillsatte dåvarande folkpartiregeringen en utredning som avlämnade sitt betänkande på hösten 1982. Men redan på våren samma år hade en enhällig riksdag på arbetsmarknadsutskottets förslag uttalat att det var angeläget att få en reformering för bilstöd till handikappade. Riksdagen förutsatte att det borde ske redan vid årsskiftet, i januari 1983. Den då nyss tillträdda socialdemokratiska regeringen gjorde inget annat än att lägga utredningen i byrålådan. Det tog över ett halvår, innan utredningens betänkande gick ut på remiss. Remissvaren kom i höstas, men ingenting fanns i budgetpropositionen i januari 1984. Nu har det alltså gått två år sedan en enhällig riksdag begärde och förutsatte att det skulle komma ett förslag. Det finns nämligen så många svagheter i nuvarande system att en förändring brådskar. Att inkomstgränsen höjs med några kronor förändrar inte förhållandena. Man hämtar inte ens in eftersläpningen. Fortfarande gäller omdömet att man inte kan ha ett heltidsarbete i lägsta statliga löneklass och komma i fråga för ett bilstöd med nuvarande regler. Till det kommer att det är ett ”snårigt och risigt” system, näst intill ogenomträngligt både för sökande och för bidragsmyndigheter. Herr talman! Jag har inte velat låta detta tillfälle gå förbi utan att göra kammaren uppmärksam på att det finns en rad skäl för att förverkliga ett förbättrat bilstöd för de handikappade. Ett bra bilstöd är ett viktigt socialt och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Jag påstår för den skull inte att reformen måste vara ett avtryck av bilstödskommitténs förslag i alla delar. Men det är faktiskt en mycket god grund — dvs. ett förenklat och förbättrat system. Förslaget skulle innebära klara förbättringar redan med en mycket måttlig anspänning på statsbudgeten. Samhällsekonomiskt skulle det ge vinster och bl.a. skulle kostnadstrycket på den allmänna färdtjänsten minska. Mänskligt skulle det alltså vara stora fördelar. All den väntan som regeringen här kostat på sig är att beklaga. Vi har i motionen nr 1589, vilken senare kommer att behandlas av riksdagen, uppmanat regeringen att ta sig samman och snabbt komma med ett förslag. Får jag genom arbetsmarknadsministern skicka med en liten hälsning till kollegan i socialdepartementet Sten Andersson. Det var för snart ett år sedan jag frågade om det skulle komma något förslag. Socialministern hänvisade då till att remissvaren inte hade kommit in. Men nu är de ju inne sedan mycket lång tid tillbaka. Det är angeläget att ett förslag kommer och att det kommer snabbt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till folkpartireservationen och i övrigt till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 19.

Herr talman! Först vill jag notera att det lönar sig att vara konsekvent i politiken. Ända sedan det s.k. taket för anställning med lönebidrag i allmännyttiga organisationer infördes av den borgerliga regeringen har vpk kämpat emot. Vi har helt enkelt funnit detta otillständigt, om man tar i beaktande den situation som de handikappade befinner sig i på arbetsmarknaden och dessutom den ringa kostnad som anställning med lönebidrag innebär för samhället, eftersom alternativet i allmänhet är pensionering. Från början hade vi nöjet att i den här frågan göra gemensam sak med socialdemokraterna, som inte utan engagemang ställde upp för de handikappade gentemot den borgerliga reaktionen. Tyvärr hade vi då inte den majoritet som behövdes för att avskaffa taket. Situationen har nu förändrats så till vida att de borgerliga partierna har anslutit sig till vpk:s uppfattning och driver frågan inte utan visst engagemang. Vi har fått majoritet för vårt förslag, och taket försvinner. Hur skall man förklara dessa svängningar i politiken? En möjlig förklaring är att ju större den socialdemokratiska riksdagsgruppen blir, desto mindre makt får den. Den får nämligen lämna ifrån sig inflytandet till regeringskansliet. Jag kan inte frigöra mig från intrycket, att om de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet hade fått agera fritt, hade de anslutit sig till utskottsmajoriteten. Nu fick de helt enkelt inte göra det, och jag beklagar detta. Det är ett kortsynt och inskränkt ekonomiskt synsätt som legat i botten på regeringens politik, och det går ut över de handikappades möjligheter till arbete. En allt större del av befolkningen ställs permanent utanför arbetsmarknaden. Vi ser en trend till allt större öppen arbetslöshet. Vi har en omfattande dold arbetslöshet och en omfattande förtidspensionering. Man räknar med att det är över en halv miljon människor i produktiva åldrar som ställs utanför arbetslivet, många av dem utan större hopp om att någonsin kunna återvända dit. När det diskuteras hur stor arbetslösheten är kan man inte bara räkna dem som redovisas som öppet arbetslösa. Skall man få fram vilka som verkligen behöver ett fast arbete, krävs det att alla som inte har ett sådant arbete redovisas som arbetslösa. Faktum är att utslagningen och utsorteringen av människor från arbetsmarknaden står i strid med de grundläggande värderingar som bör genomsyra vår arbetsmarknadspolitik. Den bör bygga på förutsättningen att alla människor behövs och efter sina förutsättningar bör göra sin insats i arbetslivet. Rätten till arbete måste gälla alla människor i produktiva åldrar och oberoende av eventuella handikapp. Från den utgångspunkten skulle vi naturligtvis inte behöva ha något lönebidragssystem för handikappade. Lönebidrag är en tvingande nödvändighet i ett samhälle där rätten till arbete”och ett mänskligt arbetsliv inte existerar. Vi skall även komma ihåg att lönebidrag innehåller ett stort mått av förnedring för de handikappade, eftersom de blir särbehandlade. Att förebygga utslagning är en uppgift förden samlade arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken. Generella och riktade åtgärder på de här områdena skulle dock underlättas, om vi hade bättre kunskaper om de utslagnas situation. Det behövs en kartläggning av de utslagnas situation, på samma sätt som låginkomstutredningen och sysselsättningsutredningen på sin tid initierade en bred samhällsdebatt i dessa frågor. Därför bör det enligt vår uppfattning tillsättas en utredning som gör denna breda kartläggning och som initierar debatt, så att de utslagna inte ställs på undantag. Vpk hari det här läget i princip godtagit de förändringar av lönebidragssystemet som regeringen har föreslagit. Vi har en avvikande mening på några punkter, och framför allt reagerar vi mot att man från regeringens och utskottsmajoritetens sida inte är beredda att fullt utnyttja de möjligheter som de olika konstruktionerna inom lönebidragssystemet ger. Det är alldeles utmärkt att man inför ett introduktionsstöd. Det är helt riktiga tankar som ligger bakom. Men varför utesluta detta när det gäller anställningar hos staten, allmänna försäkringskassor och andra arbetsgivare som tillämpar statliga avtal? Varför denna begränsning, och varför skall man införa ett tak för antalet introduktionsstöd, precis som om det inte fanns tillräckligt många tak och begränsningar redan tidigare för handikappades möjligheter att vinna inträde på arbetsmarknaden? Inbillar man sig att det plötsligt skall bli för lätt för de handikappade att få arbete, när man inför introduktionsstöd? Tror man att de handikappade härigenom kommer att gynnas på ett otillbörligt sätt i jämförelse med andra på arbetsmarknaden? Det är sådana här frågeställningar som gör att man bör studera problemen närmare. Det är bra att man inför introduktionsstöd, men varför förta effekten genom att sänka lönebidragsnivån? Den bör enligt vår mening ligga kvar vid 75 90 av lönesumman första året och sedan minskas på samma sätt som nu. Både i utskottsbetänkandet och i regeringens proposition diskuteras att det bara är de handikappade som skall komma i åtnjutande av lönebidragssystemet. Det förefaller som om man på vissa håll när förhoppningar om att man med dessa formuleringar kanske skulle kunna begränsa antalet lönebidrag och särskilt då anställningar med lönebidrag i allmännyttiga organisationer. Så är det naturligtvis inte. Vad som möjligen kan bli följden är en marginell förskjutning av den grupp som får lönebidrag. Vi är ju överens om den grundläggande definitionen i sammanhanget. Men det är inte själva arten av handikappet som är det avgörande, utan vilken betydelse detta får för den enskildes ställning på arbetsmarknaden och för vederbörandes möjligheter att få arbete. Det måste även i fortsättningen vara detta som blir det avgörande för arbetsmarknadsmyndigheternas handläggning av dessa ärenden. Beroende på arbetsmarknadens utseende kan ett handikapp i en landsända vara betydelselöst från arbetsmarknadssynpunkt, medan samma handikapp i en annan region kan utgöra motiv för förtidspensionering. På samma sätt kan en viss yrkestillhörighet vara avgörande för om ett handikapp skall bedömas som svårt eller lindrigt. I likhet med introduktionsstödet är det särskilda lönebidraget ett viktigt instrument för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med handikapp. Eftersom det här bidraget är särskilt destinerat till personer med svåra handikapp, kunde man åtminstone ha förväntat sig en generös attityd från regeringens sida — att man skulle sätta nödvändigheten av att nå resultat främst. Men tyvärr måste vi återigen konstatera att man inte har tagit steget fullt ut. Från vpk:s sida hävdar vi att det särskilda lönebidraget skall kunna utgå i tre år för att därefter sänkas till 50 96 resp. 25 96. Men vi säger också att man skall kunna återgå till en högre bidragsnivå när det är nödvändigt, på grund av tillfällig eller mer varaktig försämring av handikappet. Vi anser vidare att det finns anledning att inrätta ett 100-procentigt särskilt lönebidrag. Det är bl.a. med tanke på den grupp som kanske är sämst ställd på arbetsmarknaden, nämligen de utvecklingsstörda. Även när det gäller det särskilda lönebidraget vill regeringen begränsa antalet bidragstagare som årligen kan komma i fråga. Vpk anser att detta är principiellt fel. Vi anser att det inte skall finnas någon annan begränsning än möjligheten att erbjuda arbete. Det är, som vi redan har påpekat, begränsning nog. Vi anser att om det finns möjlighet till en arbetsplacering med särskilt lönebidrag, skall detta inte behöva stupa på att pengarna på anslaget är slut för året. Det är just detta som så många har reagerat mot när det gällt taket för lönebidragen till allmännyttiga organisationer. Det har funnits arbete och det har funnits arbetslösa som har passat för arbetena, men lönebidragstaket har tvingat dem kvar i arbetslöshet. Vi kan inte acceptera att nya sådana hinder byggs in i lönebidragssystemet. Herr talman! Utvecklingen i vad gäller Samhällsföretagsgruppen, som behandlas i det här betänkandet, är oroande. Den härstammar ur de delvis motstridiga krav som ställs på verksamheten från samhällets sida. Å ena sidan skall gruppen bereda arbete åt personer som på grund av handikapp inte kan få arbete på öppna arbetsmarknaden. Å andra sidan skall verksamheten bedrivas efter affärsmässiga principer. Dessa affärsmässiga principer är desamma som gör att handikappade slås ut från eller inte kommer in på den öppna arbetsmarknaden. När sedan staten successivt sänker driftbidragsprocenten leder detta till att de affärsmässiga principerna alltmer kommer att ta över och verkar styrande på verksamheten på bekostnad av det sociala målet. Det är detta som håller på att ske. Ser vi på den öppna arbetsmarknaden i dag, finner vi att den är grym för dem som inte passar in — det är ackord, bonus, effektivitet och lönsamhet som styr. Men under flera år har det förekommit en berättigad och skarp kritik från handikapporganisationerna, som säger att det blir allt svårare för personer med gravt handikapp att få jobb inom Samhällsföretag. De har till att börja med svårt eller inga möjligheter alls att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Där får de ett klart besked: Tyvärr är du inte lönsam på den här arbetsmarknaden, lilla vän. Det färgar naturligtvis också Samhällsföretag. Vidare är utslussningen från Samhällsföretag till den öppna arbetsmarknaden ganska liten i dag. Vpk har inget emot att Samhällsföretags verksamhet bedrivs effektivt, men det måste ske inom ramen för det sociala målet. Det behövs en översyn av Samhällsföretagsgruppen, bl.a. för att man skall uppnå en högre grad av samordning av verksamheten och bryta beroendet av legotillverkning. Det behövs också en översyn i syfte att utveckla arbetsprocesser och utnyttja modern teknik för att man på ett bättre sätt skall kunna bereda meningsfullt arbete åt svårt handikappade. Ett sådant arbete försvåras bl.a. genom minskade driftbidrag. En annan punkt som har stor betydelse för de handikappade är främjandelagen, som en gång i tiden, när den kom, betecknades som en stor framgång. Den skulle bli en succé — men den har helt kommit av sig. Den skulle gynna de handikappade när det gällde att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Vi har från vpk vid åtskilliga tillfällen krävt att man skall skärpa tillämpningsreglerna vad avser främjandelagen, så att den verkligen leder till det den en gång syftade till. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande och till utskottets hemställan i de delar som reservationerna inte omfattar — i synnerhet till utskottets hemställan att taket för lönebidragsplatser hos allmännyttiga organisationer slopas.